Herr talman! I den motion vänsterpartiet kommunisterna väckte i anledning av JO-utredningens betänkande behandlas dels de föreslagna avvisningsreglerna för klagoärenden, dels frågan om vidgade uppgifter för JO-ämbetet som uppföljningsoch kontrollorgan åt den lagstiftande församlingen. Den ökning av ärendetillströmningen till JO som förekommit återspeglar viktiga förändringar i samhällsutvecklingen. JO-utredningen hade bl.a. till uppgift att söka lösningar på den arbetssituation JO-ämbetet har. Då valde utredningen att utöver en rad andra förslag också ange några grunder för avskrivning av klagoärenden. Man kom exempelvis fram till att om klaganden själv ej var berörd av ärendet skulle det kunna vara ett skäl för avskrivning. I ett särskilt yttrande till utredningen anförde jag bl.a. att detta kunde leda till att allvarliga fel kunde komma att passera opåtalade. Den föreslagna regeln om partsbegränsning i förening med möjligheter att till tjänsteman delegera befogenhet att avskriva ärenden gav ökad anledning till tveksamhet. Det kan också vara ett allmänt intresse att en fråga blir prövad, även om den klagande själv inte är berörd. Dessa tankegångar fördes fram i vpk-motionen nr 2180, som yrkade på att inskränkning i allmänhetens klagorätt hos JO på grund av att klaganden ej är direkt berörd av händelsen inte bör förekomma. Konstitutionsutskottet tillmötesgår motionen på denna punkt. Utskottet anför 69 att det inte är påkallat med någon särskild bestämmelse om att JO under vissa omständigheter skall underlåta att pröva en anmälan från en enskild. Detta ställningstagande är betydelsefullt. Det kan nämligen finnas en rad skäl varför JO bör pröva en anmälan även om anmälaren själv inte är berörd av fallet. JO-utredningens egna undersökningar visar att en stor grupp människor saknar kännedom om JO-ämbetet. Låginkomstutredningen har också redovisat material som visar att många anser sig sakna möjlighet att själva framföra klagomål till myndigheter. Jag anser också att invandrarnas speciella situation särskilt bör beaktas. Därtill kommer att gränserna för partsbegreppet kan diskuteras. Utskottets ståndpunkt att delegation av beslut om avvisning eller avskrivning av klagomål till tjänstemän underställda JO inte bör möjliggöras är ytterligare en förstärkning av allmänhetens möjligheter att få sina ärenden likvärdigt prövade. Den andra frågeställningen som vpk-motionen 2180 behandlar kan sägas ligga utanför det område JO-utredningen ägnade sitt arbete åt. I motionen påpekas att samhällsutvecklingen lett till en stark ökning av den offentliga administrationens omfång och uppgifter. Inte enbart avstånden mellan medborgare och administration har ökat utan också avstånden mellan lagstiftare och tillämpare har blivit större. Behovet av ett organ för kontroll hur riksdagens beslut tillämpas och uppföljning av rättstillämpningen anmäler sig. Mot den bakgrunden har vänsterpartiet kommunisterna motionerat om en särskild utredning rörande sådana vidgade uppgifter för JO-ämbetet att det kunde bli ett mer aktivt och systematiskt uppföljningsoch kontrollorgan för den lagstiftande församlingen. Till detta säger konstitutionsutskottets majoritet, att JO inte har till uppgift att fungera som folkrepresentationens kontrollant utan är ett organ för medborgarnas rättssäkerhet. Ja, det kan gälla som beskrivning av nuläget, men vad motionärerna vill är en utredning om förutsättningarna att bygga ut JO-ämbetet till också ett folkrepresentationens organ. Vpk-förslaget skulle göra JO till ett politiskt kontrollorgan, säger herr Johansson i Trollhättan. Han anser att vi inte behöver ett sådant. Däremot anges inte vari nackdelarna av sådana vidgade uppgifter skulle bestå. Det bör inte heller finnas några absoluta gränser mellan folkrepresentationens och allmänhetens intressen härvidlag. Kanske JO skulle vara en naturlig form för att lösa båda uppgifterna. Frågan är väl också om inte utskottet allt för starkt begränsar problemet till folkrepresentationens kontroll av regeringen. Behovet av kontroll av rättstillämpningen och uppföljningen av folkrepresentationens beslut bör inte begränsas enbart till regeringen utan också omfatta administrationen i vidare bemärkelse. Herr Johansson i Trollhättan talar om nödvändigheten av att vinna erfarenheter innan nya utredningar igångsättes. Jag menar nog ändå att det problem som vpk-motionerna aktualiserar är av det slag att de självständigt bör kunna utredas och att man inte dessförinnan behöver invänta särskilda erfarenheter av de andra beslut som herr Johansson åberopar. Av synpunkten att en sådan kontroll av administrationen är befogad Nr 24 följer också vad som i motionen framhålles om ett behov av utbyggd Onsdagen den och fördjupad inspektionsverksamhet. Det talas i motionen om att man = 19 november 1975 bör med vissa års mellanrum företa systematiska studier av rättstillämpningen i skilda delar av administrationen. Härigenom skulle garantier JO-ämbetets skapas för att lagstiftarens verkliga intentioner kom till uttryck i rätts — uppgifter och tillämpningen. organisation Utskottet avstyrker motionsyrkandet om att talmanskonferensen bemyndigas att tillsätta en särskild utredning rörande en sådan utbyggnad av JO-ämbetet.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

Herr talman! Vår ordförande i konstitutionsutskottet, Hilding Johansson, har här lämnat en redogörelse för bakgrunden till det utskottsbetänkande som vi nu behandlar och för arbetet i utskottet. Från moderata samlingspartiet hade vi väckt två motioner i denna fråga, motionerna 2181 och 2182, men i dag har vi ingen moderat reservation utan endast ett särskilt yttrande.. Detta beror på att vi under utskottets arbete till största delen har fått igenom de önskemål vi framförde i våra motioner. Vad först gäller frågan om JO-organisationen hade utredningen föreslagit en organisation med fyra JO, varav en skulle vara chef-JO. I vår motion framhöll vi att den organisation som finns i dag är att föredra. Under utskottsarbetets gång ändrades sedan utredningens förslag, och utskottet gick med på att låta en av de fyra JO vara chef huvudsakligen i administrativt avseende. En organisation av denna typ med en administrativ chef och tre administrativt underordnade JO, där varje JO har ett speciellt område och ett självständigt ansvar, måste givetvis vara ordnat så att samråd förekommer vid ärendefördelningen. Det är viktigt att varje JO har ett avgränsat ansvarsområde, även chef-JO. Vidare är det viktigt att ärenden vid en arbetsbelastning först efter samråd flyttas över från den ena JO till den andra. När det gäller frågan om delegation från chef-JO till underordnad har vi i vår motion framhållit att man i varje fall skulle låta de beslut som utgår från JO-ämbetet stå för ämbetets räkning. Detta skall då ses mot bakgrund av att man i utredningen hade velat delegera från JO till underordnad tjänsteman. Under utskottsarbetets gång blev vi emellertid eniga om att någon delegation inte skulle förekomma, och detta var ju de facto ett steg längre än vi hade yrkat i vår motion, och därför kunde vi utan vidare gå med på utskottets ställningstagande. Hela denna fråga om JO-ämbetets omorganisation har kommit till på grund av ansvällningen av den offentliga sektorn och på grund av att lagstiftningen i ökad omfattning nu sker i snälltågsfart. Det finns i dag ett behov av kontroll av att de rättstillämpande myndigheterna följer lagen. Här har nu diskussionen till stor del kommit att gälla en avvägning 7 av vilken del av JO:s verksamhet som man skall lägga tyngdpunkten på, JO som inspektionsmyndighet eller JO som klagomålsinstans. I den moderata motionen 2182 har vi framhävt vikten av inspektionsverksamheten. Man har under diskussionens gång framfört åsikten att det i regel finns möjligheter att klaga hos överordnade myndigheter, vilket gör att själva inspektionsverksamheten kanske inte har så stor betydelse. Om man tittar närmare på dessa problem finner man att de regler som inspektionsverksamheten har betydelse för framför allt är de processrättsliga reglerna, alltså de regler för verksamheten vid domstolar och förvaltningsmyndigheter som allmänheten inte har någon möjlighet att klaga över.

Det kan fortgå en tid, för ofta inverkar inte formella fel av denna typ på den materiella utgången av ett ärende. Det är felaktigheter i rättstillämpningen av denna typ som JO:s inspektionsverksamhet haft utomordentligt stor betydelse för, alltså när det gäller uppdragandet av en praxis. Det är klart att man när man skall väga klagomålsprövningen mot inspektionsverksamheten av hänsyn till allmänheten måste prioritera klagomålsprövningen — allmänheten har behov av att kunna vända sig direkt till JO. Men vi vill från vårt håll betona att även om klagomålsprövningen skall prioriteras så måste inspektionsverksamheten bedrivas på ett sätt som gör den rationell och effektiv. När det gäller reglerna om inordningen i rättsordningen av JO-ämbetet, som tidigare talare berört, skulle jag vilja framhålla en sida som inte har diskuterats här. JO-ämbetet har från begynnelsen varit ett åklagarämbete. När man nu — också på grund av tidigare antagen lag om statstjänstemannaansvar — kraftigt har förskjutit tyngdpunkten från åklagarämbete till JO-ämbetets verkan genom erinringar, har man mist den ram som man tidigare har haft vid uppbyggnaden av de formella reglerna. Det visar sig i utformningen av de formella reglerna att det funnits vissa svårigheter att finna tillfredsställande lösningar. Frågan om man i disciplinmål när JO är inkopplad skall gå till arbetsdomstol eller allmän domstol är ett exempel. Rent allmänt kan man uttala en allmän tveksamhet om det sätt på vilket dessa problem har lösts. Det förefaller som om man har gjort ställningstaganden i fråga efter fråga och haft svårt att finna en enhetlig linje. Från den synpunkten hade det kanske varit lämpligare att invänta ytterligare utredning. Utskottsmajoritetens synpunkt att man skall låta dessa regler träda i kraft för att inhämta ett erfarenhetsmaterial har vi med stor tveksamhet gått med på.

Herr talman! Gemensamt för riksdagsutredningen om JO-ämbetet, remissvaren över utredningen och konstitutionsutskottets nu föreliggande betänkande och även den debatt som hittills i dag har förts här i kam maren är en hög uppskattning av JO-ämbetets värde. Såvitt jag kunnat — Nr 24 finna har ingen röst höjts för att ämbetet skall avskaffas, ingen har påstått Onsdagen den att det är överflödigt, obrukbart eller onödigt. Ett sådant påstående skulle 19 november 1975 f.ö. falla redan inför det enkla faktum att ämbetet är mera överhopat med uppgifter, mera arbetstyngt än någonsin tidigare. Och den över JO-ämbetets gripande målsättningen för reformarbetet har varit att söka finna former — uppgifter och för ämbetets verksamhet som är ägnade att säkerställa dess möjlighet — Organisation att fullgöra viktiga funktioner i rättssäkerhetens tjänst även i framtiden. Därmed har ett av våra äldsta ännu fungerande författningsinstitut — JO-ämbetet tillkom ju redan 1809 — visat sin livskraft. Det har också, som tidigare talare påpekat, blivit en exportvara. Under de senaste årtiondena har motsvarande organ i en eller annan form tillskapats i en rad andra länder. Jag vill om än parentetiskt erinra om att utredningsbetänkandet kom sent i våras. Motionstiden, som var direkt knuten till betänkandet, inföll således när riksdagen var som mest arbetstyngd. Till detta kom att betänkandet — liksom fallet är med andra riksdagsbetänkanden — inte var remissbehandlat när riksdagsledamöterna hade att ta ställning till om de önskade motionera eller ej. Jag nämner detta därför att det var en av anledningarna till att centern inte övervägde att väcka någon mera omfattande motion. Men jag nämner det framför allt därför att jag tror att det är en inte helt obetydlig teknikalitet som riksdagen har anledning att överväga inför framtiden. Det bör gå att finna sådana former för behandlingen av riksdagsutredningar att en remissammanställning finns tillgänglig under motionstiden. Jag bör kanske tillägga att vad jag här har sagt inte är en kritik av utskottsbehandlingen av det aktuella ärendet. Beredningen har varit ingående — även om slutskedet varit något jäktigt. Det har funnits möjlighet att föra fram och få beaktade olika synpunkter, och betänkandet är i allt väsentligt enhälligt. De synpunkter som vi från centerns sida har ansett angelägna har sålunda vunnit gehör under utskottsbehandlingen. Även om det, som jag inledningsvis nämnde, inte är någon som ifrågasätter behovet av ett JO-ämbete med särskilda befogenheter och uppgifter, är det ganska självklart att det allteftersom samhället förändras uppkommer behov av att diskutera och även förändra inriktningen av JO:s arbete och ämbetets organisation. Utvecklingen som sådan har särskilt under de senaste årtiondena utan tvekan medfört vad man kan kalla en tyngdpunktsförskjutning i den allmänna synen på JO:s uppgifter, och det är angeläget att ta ställning till vilka slutsatser man skall dra av detta. Som utskottets ordförande erinrade om skapades JO-ämbetet från början som ett riksdagens organ, och ämbetet är alltfort i formell mening ett riksdagens organ. Länge var JO-ämbetet också i reell mening att betrakta som ett riksdagens organ även på det sättet att JO hade som en huvuduppgift att på riksdagens vägnar bevaka att domstolar och förvaltning, som ytterst var underställda Kungl. Maj:t, inte förvanskade 73 och förvrängde de beslut som riksdagen hade fattat. JO-ämbetet var således bl.a. att betrakta som ett led i det intrikata maktdelningssystem som 1809 års författning skapade. Även om JO alltfort är ålagd vissa speciella uppgifter direkt i riksdagens tjänst och även om JO:s verksamhet i en del fall alltjämt kan ha betydelse för riksdagens möjligheter att bedöma hur riksdagens beslut verkställs, är dock JO:s huvudsakliga funktion numera en annan. Den huvudsakliga funktionen är att som en extraordinär och oberoende rättsvårdande instans tillvarata och bevaka den enskilde medborgarens intresse. Riksdagens ombudsmän är således i allt väsentligt folkets ombudsmän. Det är onekligen så JO-ämbetet uppfattas av allmänheten, och det är så JO-ämbetet i första hand enligt min mening skall fungera. Den synen på JO-ämbetet förringar ingalunda värdet av JO-institutionen. Tvärtom. Ju mer samhällsförvaltningen expanderar, desto mer ökar behovet av en fristående och oberoende instans för den enskilde medborgaren att vända sig till när han anser sig huggen över ryggen av byråkratins käftar, när han anser sig undanskuffad och felaktigt behandlad, när han inte fått vad han anser vara sin oförytterliga rätt. Det är också med tillfredsställelse jag kan konstatera att utskottet på olika ställen i betänkandet uttalar att JO-ämbetets främsta uppgift är att bevaka den enskildes intresse av en lagenlig och korrekt behandling från de offentliga organens sida och att utskottet följaktligen skjuter fram klagomålsprövningen i förgrunden. Detta synsätt får konsekvenser för utskottets ställningstaganden på flera punkter. Jag skall inte beröra alla här, eftersom utskottsbetänkandet redan redovisats med betydande utförlighet. Jag vill bara hänvisa till att utskottet understryker att klagomålsprövningen skall prioriteras framför den rutinmässiga inspektionsverksamheten och att utskottet avvisar utredningens förslag om delegation till underordnad tjänsteman vid JO expeditionen att fatta beslut om avvisning eller avskrivning av klagomål. Den klagande skall alltså veta att han alltid når fram till vederbörande ombudsman med sitt klagomål. Om man har den grundläggande inställningen att riksdagens ombudsmän i första hand skall vara folkets ombudsmän och fylla funktionen som en extraordinär rättssäkerhetsgaranti är det redan av det skälet naturligt att avvisa det förslag som läggs i vpk-reservationen. Innebörden i vpk-reservationen är, såvitt jag kan förstå, att man vill omvandla JO ämbetet till ett gigantiskt ämbetsverk som skall ha till uppgift ”att kontinuerligt och systematiskt utföra den lagstiftande maktens kontroll över förvaltningen”. Även om jag bortser ifrån att jag inte till fullo kan föreställa mig hur denna uppgift skulle kunna förverkligas — jag ser bl.a. framför mig i andanom den tegelstensroman som den årliga avrapporteringen skulle avsätta — så skulle det ju innebära att klagomålsprövningen blev en detalj i verksamheten som väl finge skötas av någon underordnad byrå. Vpk vill nu 1975 på något sätt återskapa 1809, och det är av rent praktiska skäl inte så lätt. För den totala förvaltningskontrollen får vi nog i hög grad lita till Nr 24 ett mera förgrenat och flexibelt system än det som vpk förordar, dvs. Onsdagen den det system med förvaltningskontroll som redan finns i de mest skiftande — 19 november 1975 former, och till riksdagen själv, till utskotten, till massmedia och öppen debatt. Dessutom bör vi, som centern i alla sammanhang förordar, sträva JO-ämbetets efter att bryta upp det centralistiska förvaltningssystemet, föra ner för — uppgifter och valtningsbesluten så långt sig göra låter till lokal och regional nivå och = organisation föra över förvaltningsfunktioner till de folkvalda organen på dessa nivåer. På det viset vidgar och breddar vi kontroll, insyn och inflytande på ett långt mera effektivt sätt än genom att tillskapa ett nytt jättelikt centralt ämbetsverk. Det finns, herr talman, i utskottsbetänkandet mångahanda ting som i och för sig skulle vara av intresse att kommentera, men jag skall avstå från att gå in i detaljer eftersom många av dem redan har redovisats av utskottets ordförande. Men jag vill gärna avsluta med att säga att ( det finns en del inslag i utskottsbetänkandet som jag känner tvekan inför. Det gäller bl.a. JO:s allmänna ställning i rättssystemet, en fråga som aktualiseras i motionen 1975:2179 av Bengt Börjesson i Falköping. Det gäller JO:s sanktionsmöjligheter och en rad problem som följer av den ämbetsansvarsreform som träder i kraft den 1 januari 1976. Orsaken till att jag trots denna tvekan står bakom utskottets förslag även på dessa punkter är enkel. Lika litet som någon annan har jag i nuläget kunnat finna lösningar som förefaller bättre. Remissvaren har därvidlag inte givit någon hjälp. Inte heller det särskilda yttrande som moderatledamöterna i utskottet har ansett sig böra avge innehåller några konkreta uppslag utan återger endast i valda delar och i litet andra ordalag den problemdiskussion som utskottet självt för i sitt betänkande. Utskottsbetänkandet har också på några punkter något av attityden: Låt oss pröva och se hur det fungerar. Denna någo" tveksamma inställning framgick även av den redovisning som utskottets ordförande, Hilding Johansson, lämnade i sitt inledningsanförande. "”tskottet säger försiktigtvis att ”samhällsutvecklingen och därav föranledda reformer efter hand kan komma att kräva ytterligare överväganden angående JO-ämbetets ställning och uppgifter i samhället”. Det förefaller vara en välgrundad profetia.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
Herr talman! Herr Fiskesjö säger att nya behov uppstår allteftersom samhället förändras. Det låter som ett utdrag ur vpk-motionen. Bl. a. detta talar för den nya utredning som vi har förordat. Herr Fiskesjö anser att JO:s huvudsakliga uppgift måste vara att bevaka allmänhetens intressen. Jag vet inte vilken uppfattning herr Fiskesjö har om folkrepresentationen, men jag har litet svårt att förstå att den föreslagna utvidgningen skulle behöva stå i motsättning till allmänhetens 75 behov och intressen. Herr Fiskesjö menar också att vpk vill omvandla JO till ett gigantiskt ämbetsverk. Såsom exempel på detta pekar han på de kommande betänkandenas omfång. Om man ser så enkelt på problemet, förstår jag nej-sägarna. Men det är väl litet förenklat. Omfattningen av en sådan verksamhet beror ju på vilka behov som uppstår i samhället genom de förändringar som herr Fiskesjö talar om. Vägledande även för de förslag som JO-utredningen och utskottet lägger fram har varit att förstärkningar behövs. Detta behov måste väl även i framtiden bestämma hur stort ämbetet skall vara.
Herr talman! Om JO-ämbetet får de granskningsoch kontrolluppgifter som vpk syftar till, måste det medföra att man skapar ett oerhört stort ämbetsverk för att man över huvud taget skall kunna klara av uppgiften, om det nu går. Jag vill erinra herr Berndtson om att det snart finns ett par hundra centrala ämbetsverk samt mängder av regionala och kommunala förvaltningsorgan. Fäster man den förhoppningen vid JO-ämbetet att det skall kunna göra en systematisk och kontinuerlig förvaltningskontroll över hela fältet, är man definitivt orealistisk.

Herr talman! Det är ett ganska formalistiskt synsätt herr Fiskesjö redovisar. Det skulle behövas ett stort ämbetsverk, säger han. Jag vet inte om man kan fastställa var gränsen går för ett stort ämbetsverk, vare sig i fråga om antalet anställda eller på annat sätt. Men den avgörande frågan måste ju vara: Vilka uppgifter behöver man ett organ för att granska? Och när den frågan har besvarats måste det organ skapas som både folkrepresentationen och allmänheten behöver för ändamålet. Jag kan inte föreställa mig att allmänhetens intressen på något säl skulle bli lidande av att också folkrepresentationen hade ett effektivt kontrollorgan. Tvärtom tror jag att det skulle gynna allmänhetens intressen.

Herr talman! Som det har sagts av tidigare talare har utvecklingen gjort JO-institutionens ställning mycket svår. Tiden har börjat passera den nuvarande organisationen. Arbetsbelastningen har blivit väl stor, och lagstiftningen om ämbetsansvar har förändrats på ett sätt som tvingar fram en reform. JO-utredningen har givit en god grund för denna reform, och utskottet har i stor utsträckning kunnat använda sig av utredningens Nr 24 förslag. Jag vill med en gång betona att från folkpartiets sida ser vi inte denna reform som slutgiltig utan bara som en delreform för att anpassa JO ämbetet till dagens läge. Som herr Fiskesjö sade känner vi oss på många — JO-ämbetets punkter en smula tveksamma, men vi har i utskottet inte kunnat komma = uppgifter och på någon bättre lösning. Det finns därför anledning att noga följa vad = organisation som händer, titta på de erfarenheter som kommer och sedan ta ställning till vilka åtgärder detta kan kräva. Att JO skulle kunna få tolkningsbesked från de högsta domstolarna om hur lagarna skall tolkas och tillämpas är en mycket intressant sak som kan vara aktuell i framtiden, men detta kräver ytterligare utredningar, och därför har utskottet denna gång inte tagit ställning till frågan. För folkpartiet har det personliga momentet i JO-ämbetet varit av stor betydelse. Därför har vi inte kunnat acceptera att beslut skulle kunna delegeras till underordnade tjänstemän, och det är med glädje vi finner att denna uppfattning delas av övriga partier. Det har inte varit några större tvistemål i utskottet, utan vi har på de väsentliga punkterna varit eniga. Det är glädjande. JO:s ställning som värnare av den enskilda människans rättigheter gentemot myndigheterna är en omistlig tillgång och får inte på något sätt misstänkliggöras eller försvagas. På en del andra punkter har utskottet gjort smärre retuscheringar i utredningens betänkande. BI. a. har utskottet inte accepterat den starka ställning för chefs-JO som utredningen föreslog, utan utskottet har nöjt sig med att anse att chefsjustitieombudsmannens särställning skall begränsas till de administrativa uppgifterna.

Det borde vara helt klart att den politiska kontrollen över vad regeringen och myndigheterna gör är något som åligger riksdagen och dess ledamöter. JO har den mycket viktiga uppgiften att värna den enskilda människan mot myndigheterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag tycker att herr Lindahl i Hamburgsund bör precisera sitt påstående att vpk visat svagt intresse för deltagande i konstitutionsutskottets dechargearbete. Om herr Lindahl menar att vpk inte ställer upp på alla de pillfrågor som man på borgerligt håll försöker föra fram i stället för att syssla med väsentligheter, tror jag inte att herr Lindahl kan räkna med något intresse från vår sida i fortsättningen heller.
Herr talman! Jag misstänker att det inte är så förfärligt ofta som herr Berndtson och jag har lika åsikter, och det kan jag nog finna mig i med ganska stort lugn. Jag kan emellertid bara konstatera att under de två år som vpk varit med i konstitutionsutskottets dechargearbete har man i princip inte drivit någon egen fråga över huvud taget.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att närmare kommentera min motion 1975:2179, där jag har framhållit att JO-ämbetet alltsedan sin tillkomst 1809 varit i princip ett åklagarämbete. De klagomål som inkommit har varit att uppfatta som anmälningar av tjänstefel begångna av olika befattningshavare. Svenska folket har i JO en möjlighet att direkt och utan att behöva anlita juridisk sakkunskap framföra sina klagomål och påkalla JO:s uppmärksamhet och begära ingripande från JO:s sida. Även om ärendebelastningen därmed blir mycket stor för JO, vilket också har framhållits här i debatten, är det ändå värdefullt att medborgarna har denna möjlighet att gå till JO. Det finns all anledning att verkligen slå vakt om denna institutions förutsättningar att allt framgent framstå som en demokratisk instans som vilken medborgare som helst har rätt att vända sig till med klagomål och anmälningar. Vad jag som medborgare önskar, vilket jag också har framfört i min motion, är att JO för sin ämbetsutövning skall få sådana regler att JO verkligen erhåller maktmedel att hävda sin mening om vad domstolar och förvaltningsmyndigheter har att iakttaga. JO:s ställning skall inte vara sådan att myndigheterna får intrycket att JO inte har några särskilda maktbefogenheter, utan att det är fråga om personliga meningsyttringar från JO:s sida, som inte har någon speciell rättslig karaktär. Man kan i så fall, herr talman, befara att myndigheter helt enkelt nonchalerar JO-uttalanden. Så får det absolut inte vara. JO:s möjligheter att genom åtal beivra vissa allvarliga förseelser får inte begränsas. Ämbetsansvarsreformen har såvitt jag förstår vissa konsekvenser i den riktningen, dvs. den minskar JO:s maktbefogenheter. Ett sätt att säkra JO:s ställning är att ge JO rätt att hos de högsta domstolsinstanserna väcka talan om hur en rättslig fråga skall bedömas. Liknande synpunkter har justitieombudsmännen samt högsta domstolen och regeringsrättens ledamöter anfört, och man anser att denna fråga bör göras till föremål för utredning. Enligt utskottets mening är frågan om JO:s tolkningsbesked i högsta domstolen, regeringsrätten och eventuellt andra slutinstanser så komplicerad att den kräver ingående utredningar och överväganden, som inte kan göras i förevarande sammanhang. Utskottet är därmed inte berett att förorda en utredning av det slag som nämnts i min motion 2179 och i vissa remissvar, men utskottet anför bl.a. att det kan finnas anledning att i ett senare sammanhang ta upp frågan om JO:s ställning till förnyat övervägande. Utskottet vill avvakta erfarenheterna av hur = Nr 24 den nya ämbetsansvarsreformen kommer att verka för JO:s vidkomman Onsdagen den de, och därmed finner utskottet godtagbara skäl att avstyrka yrkandet 19 november 1975 i min motion nr 2179. Herr talman! Trots att motionen är avstyrkt har jag funnit att utskottet JO-ämbetets ändock har varit positivt i sitt ställningstagande till de tankegångar som = uppgifter och framförts i min motion. Betänkligheterna grundar sig på det förhållandet — organisation att man vill avvakta och utvärdera de erfarenheter som kommer att erhållas av den nya ämbetsansvarsreformen och man är beredd att i ett senare sammanhang ta upp frågan om JO:s ställning till förnyat övervägande. Detta kan jag acceptera, och av den anledningen, herr talman, skall jag icke yrka bifall till min motion, utan återkommer till frågan när så erfordras.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas en rad motioner som berör kyrkans relationer till staten samt dess ställning och organisation. Efter många års intensiv debatt i dessa frågor är olika ståndpunkter nu väl kända. I det sammanhanget vill jag endast erinra om några för centern grundläggande principer i denna mycket stora fråga. I partiets grundprogram slås fast: ”Kristen livsåskådning och humanism representerar en uppfattning om människovärdet som utgör en omistlig tillgång för vårt samhälle. Centerpartiet slår vakt om denna samhällsetiska grund.” I detta programuttalande klargörs att centern lägger stor betydelse vid att de kristna värderingarna blir avgörande för den svenska kulturutvecklingen och grundläggande för det demokratiska samhällets verksamhet och existens. Samhället skall skola medborgarna till en demokratisk livssyn och till respekt för människovärdet. Man kan inte heller komma ifrån att lagstiftningen i åtskilliga fall grundas på etiska och religiösa värderingar. Även om staten skall vara neutral i trosfrågor kan man enligt min uppfattning inte vara passiv när det gäller att stödja kyrka och tros samfund i deras religiösa, humanitära, kulturella och sociala verksamhet. Nr 24 Samhällets stöd är viktigt t.o.m. för stärkandet av religionsfriheten. Onsdagen den I detta sammanhang vill jag uttala den betydelse som statsbidragens 19 november 1975 kraftiga höjning till trossamfunden under senare år innebär, där centern varit pådrivande för att öka dessa insatser. Förhållandet När det gäller den svenska kyrkans framtida ställning och organisation — mellan stat och hävdar centern bestämt att karaktären av öppen folkkyrka måste bevaras — kyrka m.m. och om möjligt stärkas. Det är därvid tre karaktärsdrag som vi tycker är väsentliga. 1. Svenska kyrkans tjänster skall stå öppna för hela folket utan krav på aktivt ställningstagande av den enskilde. Detta drag måste bevaras. 2. Den svenska folkkyrkan präglas också av sin demokratiska uppbyggnad, sin särskilda förening av prästerlig ämbetsförvaltning och starkt lekmannainflytande i den kommunala självstyrelsens hävdvunna former. Denna demokratiska prägel förstärktes genom 1961 års lag om församlingsstyrelse. Den måste bevaras och bör vidareutvecklas på stiftsoch riksplanen. 3. Ett huvuddrag i svenska kyrkans uppbyggnad är även dess territoriella utbredning, dess hela landet omfattande församlingsorganisation, som garanterar alla människor på alla orter möjlighet till religionsutövning och själavård. Alla människor skall, oavsett ekonomi och bostadsort, ha tillgång till kyrkans tjänster. Att uppställa dessa förutsättningar ser centerpartiet som en ofrånkomlig konsekvens av religionsfrihetsprincipen och kravet på att varje trossamfunds särart skall respekteras. Det är också en ofrånkomlig konsekvens av centerpartiets strävan att med ett decentraliserat samhälle som övergripande politiskt mål tillgodose de enskilda människornas önskningar och behov. Sammanfattningsvis innebär centerns ståndpunkt följande: Förhållandet mellan svenska kyrkan och staten skall reformeras så att kyrkan får så stor frihet som möjligt, samtidigt som garantier för folkkyrkans framtid behålls genom grundläggande lagstiftning och en säker ekonomi. Strävanden efter bättre arbetsvillkor även för andra trossamfund än svenska kyrkan ingår i detta panorama. När vi förra året hade att behandla motioner i kyrkofrågor var det stor enighet här i kammaren om att vi skulle invänta resultatet av den särskilda arbetsgrupp som ärkebiskopen hade tillkallat i dessa frågor samt få del av 1975 års kyrkomötes eventuella ställningstagande i kyrka-stat-frågan. Nu kan vi notera att kyrkomötet knappast alls tog upp frågan om relationerna kyrka-stat. Däremot gjordes åtskilliga ställningstaganden i olika kyrkliga frågor som berör kyrkans inre arbete. Som framgår av utskottets redovisning har överläggningar ägt rum mellan föredragande statsråd och företrädare för svenska kyrkan angående sambandsfrågan kyrka-stat. Dessutom har ett antal arbetsgrupper varit tillsatta för att bereda olika frågor. I och för sig finns det ingen anledning 83 att vara kritisk mot detta. Viktigt är dock att de politiska partierna bereds tillfälle att medverka i detta arbete så snart som möjligt. Det är viktigt, som utskottet också framhåller, att dessa frågor så långt som möjligt löses i en lugn och avspänd atmosfär. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 vid utskottets betänkande som avser motiveringen till utskottets förslag angående relationerna stat-kyrka.

Herr talman! Vi har fått lyssna till centerns kyrkopolitiska program. Det var vackert i och för sig, men det här tillfället är kanske inte avsett för just den debatten. Jag konstaterar emellertid att vi har nog så lika uppfattningar i detta stycke. Vad det gäller i dag är det knippe motioner som berör kyrkan och som konstitutionsutskottet buntat ihop och lagt på is i väntan på att pågående förhandlingar och utredningar skall bära frukt. Det gäller förhandlingarna mellan ärkebiskopens folk och departementet. Under debatten i utskottet var vi ganska överens, bortsett från vpk förstås, om en skrivning som lämnade dörren öppen för nödvändiga interna kyrkliga reformer medan man väntade på att principfrågan om kyrkans framtida förhållande till staten skulle klarna och de pågående förhandlingarna i arbetsgrupperna slutföras. Sedan kan man naturligtvis från kyrkans sida ha sina meningar om de här arbetsgrupperna. Hur pass representativa för kyrkan är de? Har de över huvud taget mandat att agera å kyrkans vägnar? Varför har inte politikerna kommit med? Är detta något slags Harpsundspolitik med regeringen som går vid sidan av legala beslutsfattande församlingar? Hur lätt kan inte utredningsarbetet i dessa grupper hamna vid sidan av riksdagen liksom regeringens stat-kyrka-beredning av 1972 hamnade vid sidan av kyrkan och den kyrkliga opinionen. Och den kanske allvarligaste frågan av alla: Varför söker man en consensus bara inom de ramar som den Myrdalska utredningen anger? Vore det inte med hänsyn till remissinstanserna och den vida kyrkliga opinionen — som, herr Berndtson, inte bara innesluter borgerliga utan också socialdemokrater — mer angeläget att finna en lösning inom ramarna för ett bevarat samband? Nåväl, det är ändå alltid bra med en dialog och värdefullt att de olika parterna kommer till tals, och vi ser som sagt positivt på detta. Fortsatta överläggningar måste sedan följa under medverkan av de politiska partierna. Detta slår utskottet fast. Med anledning av utskottets moderata skrivning och den allmänna uppslutning som tycktes råda i utskottet nöjde vi oss med ett särskilt yttrande för att erinra om att vi önskade snara, nödvändiga reformer. Samstämmigheten vid bordet var som sagt påtaglig, bortsett från ett enda ord som centern ville ha utbytt mot ett annat litet ord. Överraskande nog reserverade man sig för detta nya ord. Men sedan presenterades denna gedigna reservation, i vilken detta ord, som man slår vakt om, inte förekom men i stället detta kyrkopolitiska program. Metoden att = Nr 24 föra fram sina idéer är något säregen, måste jag säga. Men eftersom Onsdagen den reservationen har ett gott innehåll och tycks vara kompletterad med någon 19 november 1975 moderat synpunkt också, vilket herr Nordstrandh strax kommer att undervisa om, finner vi naturligtvis ingen anledning att opponera oss. När — Förhållandet nu reservationen finns också överensstämmer med våra idéer så drar jag — mellan stat och mig inte för att rekommendera mina partikamrater att följa denna reserva — kyrka m.m. tion. När centern någon gång kommer fram med en bra skrivning så tycker jag att man skall stödja centern. Men får jag ge det lilla rådet till en annan gång, att centern inte är så blygsam vid utskottsbehandlingen utan gärna säger några ord om det man tänker yrka. Herr talman! Jag vill nu övergå till reservationen 3 som gäller kungens ställning i förhållande till svenska kyrkan i nuläget. Denna fråga behandlas i ett par motioner, 1002 och 1003. Det finns ingen anledning att skjuta på dessa motioner tills något utredningsarbete är slutfört. Motionärerna yrkar ju inte något nytt utan vill bara ha ett klarläggande av status quo, en precisering av vad som gäller i fråga om kungens ställning i dag. Läget är verkligen dunkelt för många — för kyrkomötet, för konstitutionsutskottet och för gemene man. Konstitutionsutskottet kryper bakom kyrkomötet — utan att kunna hävda en egen mening — och det är gripande i all sin enkelhet. Så brukar man ju inte precis göra. Kyrkomötet drar nämligen helt aningslöst den slutsatsen av den nya regeringsformen att kungen, eftersom han inte har något med rikets styrelse att skaffa, inte heller har något att skaffa med kyrkans. Kyrkomötet skriver bort kungen och sin egen kyrkolag med ett enda penndrag. Men så enkelt går det väl ändå inte till. Man förvånas verkligen över att det inte finns mer kyrkorättslig expertis i kyrkomötet. Det finns sådan expertis, men det måste också ha funnits annat i bägaren som har påverkat förhållandet. Även om Kungl. Maj:t i regeringsformen blivit ersatt med regeringen, så har ju därmed inte konungen försvunnit ur bilden. Han är rikets statschef, säger den nya regeringsformen. Så länge vi har en kung — och därmed monarki — så måste det vara om denne som kyrkolagen av 1686 talar. Läser man några sidor i den, så förstår man att det är konungen personligen som det talas om där. Kyrkolagen ger uttryck för en kyrklig tradition som går tillbaka till reformationen, då konungen i mångt och mycket kom i påvens ställe. Då grundlades ett beroendeförhållande — för att inte säga en symbios — mellan monarkin och kyrkan. Detta kodifierades i 1571 års kyrkoordning och senare i kyrkolag av 1686. Den senare är fortfarande gällande, ett faktum som tydligen varken kyrkomötet eller konstitutionsutskottet observerat. Det står ingenstans i den nya regeringsformen angivet att kyrkolagen skulle ha blivit upphävd. Tvärtom överförs alla paragraferna om kyrkan oförändrade från den gamla till den nya regeringsformen i övergångsbestämmelserna. Det finns som sagt inte den minsta antydan i motivtexten om att den nya regerings 85 formen i något hänseende upphäver kyrkolagen. Regeringsformen 8 kap. 17 § säger tydligt, att lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag.

Maj:t” mot ”regeringen” får man läsa in en motsvarande förändring i kyrkolagen. Man skulle kanske kunna få stöd för en sådan mening av övergångsbestämmelserna punkten 7. Går man till kyrkolagen och läser i 10 kap. 1 §, så talar konungen om ”—--- vårt rike Guds kyrka och församling, vilkens uppsikt, vård och försvar av Gud oss anförtrodt är”. Jag är inte säker på att regeringen känner en sådan gudomlig kallelse. Vi kan ju möjligtvis fråga den närvarande kyrkoministern vad han säger om det. Men nog gäller den här punkten konungen-statschefen och dokumenterar som sagt en från reformationstiden stammande och fortfarande gällande tradition; kungen som väktare — custos utriusque tabulae. Det är ju också en händelse som ser ut som en tanke att även den nya successionsordningen anger att konungen skall tillhöra den sanna evangeliska läran. Varför skulle han det? Det skulle vara intressant att få reda på det av utskottets ordförande, som deltagit i grundlagberedningen. Det måste finnas ett samband mellan detta att konungen skall tillhöra den rena evangeliska läran och att han har något med den evangeliska kyrkan att göra. Det kan vi nog vara överens om. Sedan kommer jag till kyrkomötets agerande. Det känns beklämmande att vi har ett kyrkomöte som inte bara är berett att avfärda konungens ställning i kyrkan och därmed bryta en nästan femhundraårig tradition, utan också berövar honom den godomiiga kallelse som nu gällande lag betygar. Det är verkligen att sätta sig på Moses stol — eller ännu mer. Nu kan man naturligtvis säga att det inte är kyrkomötets sak att bevaka konstitutionen eller ta konstitutionella initiativ. Det är konstitutionsutskottets sak. Det är därför inte heller grannlaga att konstitutionsutskottet i sitt betänkande på denna punkt går bakom kyrkomötets uttalande. Jag har också hört sägas att kyrkomötet inte ville göra något uttalande i denna fråga, eftersom man befann sig i ett känsligt läge i förhandlingar med regeringen. Därför tog man inte närmare upp frågan om kungens ställning. Men vi politiker vet att man måste agera alldeles tvärtom. Det räcker att man ger ett lillfinger, så förlorar man handen. Men här tycker jag att kyrkomötet började med att ge bort handen, och det är ännu värre. Vi menar, att liksom konungen-statschefen har symboliska och representativa funktioner i statliga sammanhang har han också enligt lagen samma funktioner i kyrkliga sammanhang, och det borde riksdagen kun = Nr 24 na uttala. Sedan kan man fråga vad det skulle vara för symboliska funk Onsdagen den tioner. Det kan t.ex. vara att stadfästa den nya bibeledition som kommer, 19 november 1975 den nya psalmboken och de nya kyrkliga böckerna. Och vad Bibeln angår tror jag definitivt att svenska folket skulle uppskatta mera om den var = Förhållandet signerad och stadfäst av konungen än av Olof Palme. Och saken blir — mellan stat och inte bättre av om den till äventyrs skulle signeras av herr Fälldin. Det — kyrka m.m. tror jag inte att Den heliga skrift skulle vinna på. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 3
Herr talman! Det vare mig främmande att förmena någon att senare sluta upp på ett centeryrkande, i det här fallet reservationen 2. Men jag vill ändå erinra om principerna för utskottsarbetet. I ärenden där vi är relativt eniga och ser en chans att skriva oss samman i utskottet är det en öppen fråga till dess kansliets skrivning ligger på bordet. I detta fall hade vi skiljaktiga meningar om formuleringarna i två avseenden, och då var det nödvändigt att begära votering. Vid den voteringen stödde herr Werner i Malmö och den andre moderaten i utskottet det socialdemokratiska förslaget, och därmed blev situationen den att vi själva reserverade oss. Då var det helt naturligt att vi återgick och tog med en fylligare motivering. Det förfarandet är praxis i utskottet, och det tillämpades nu. Det var vad som skedde. Sedan var det glädjande att herr Werner meddelade att flera kommer att stötta reservationen än den partigrupp som jag är representant för.

Herr talman! Frågan om kyrkans skiljande från staten är ju inte ny. Det är en punkt som har funnits i de båda arbetarpartiernas program sedan decennier, och det är ett krav som har stöd långt in i de borgerligas led. Mot den bakgrunden är det mer än förvånande att år efter år rullar i väg utan att något radikalt händer. År 1968 tillsattes stat-kyrka-beredningen med uppgift att lägga fram förslag med kyrkans skiljande från staten som utgångspunkt. Den beredningen arbetade i fyra år under ledning av Alva Myrdal, som emellertid tvingades konstatera att av allt tråcklande blev det inte ens en vanttumme. Regeringen fick gelé i knävecken inför en larmande kampanj från vissa kyrkliga och borgerliga kretsar, och betänkandet kom aldrig att ligga till grund för någon proposition.

Regeringen vek sig inför det hon kallade denna illvilliga argumentering, sopade betänkandet och principerna under mattan och har nu låtit det hela övergå till symötesliknande samtal utan substans och principiella målsättningar om kyrkans skiljande från staten. Det blev det föga ärorika slutet på Alva Myrdals mycket ambitiösa och omsorgsfulla utredande. En reaktionär opinion tog över, och i utskottets betänkande finns inte en antydan om när man eventuellt kan förvänta sig ett förslag om det principiellt viktiga, nämligen kyrkans skiljande från staten. Det som nu sker torde närmast ha den uppgiften att ge folkopinionen intryck av att man ändock arbetar med den målsättningen för ögonen. Men mer förefaller det inte vara. Även i år föreligger motioner om att förhalandet skall ta slut och att man skall handla. I två motioner framläggs förslag om kyrkans skiljande från staten. Vänsterpartiet kommunisterna hemställer om förslag under innevarande års riksmöte, och herr Sjöholm begär att förslag skyndsamt framläggs för riksdagens prövning. Den tredje motionen, av herr Olsson i Kil, är något luddig till sin innebörd, men jag kan inte finna annat än att den också syftar till kyrkans skiljande från staten. Både herr Olsson i Kil och herr Sjöholm pekar på ett viktigt faktum, nämligen att det rimligtvis bör finnas majoritet i den svenska riksdagen för ett avskaffande av statskyrkosystemet. Socialdemokrater och kommunister är principiella anhängare av kyrkans skiljande från staten, och det finns dessutom ett betydande stöd för samma krav inom borgerligtliberala kretsar. Mot den bakgrunden måste man fråga sig, med blicken riktad — inte mot skyn utan mot regeringen: Vad väntar man egentligen på? Enligt utskottets skrivning väntar man på den nästan fullständiga friden och enigheten, den som enligt den gamle rabulisten Fabian Månsson bara finns på kyrkogårdarna och idiotanstalterna. Det är, säger utskottet, ”av största vikt att lösningen av frågorna kan ske i en så långt möjligt lugn och avspänd atmosfär. En uppslitande politisk strid på detta område måste undvikas.” Det finns utan tvekan en stark opinion för kyrkans skiljande från staten. Vi är helt övertygade om att en bred majoritet av det svenska folket är emot en ordning som innebär att alla som föds i landet också föds till medlemmar i ett speciellt trossamfund och att den nuvarande statskyrkan har den maktoch monopolställning som den nu har på viktiga områden. Den opinionen är obestridlig. Den kommer till uttryck på många sätt och illustrerades bl.a. i de många remissvaren till den desavouerade stat-kyrka-beredningen. Men skall man vänta tills denna breda enighet uppstår, då kommer man sannolikt att få vänta tills det fryser på det ställe där det enligt kyrkans förkunnare skall vara särdeles varmt och gott. Det handlar ju om principiellt viktiga skiljelinjer i uppfattningen av relationerna stat-kyrka. En, mycket bestämd, uppfattning hävdar att den nuvarande statskyrkan skall ha kvar sin privilegierade ställning med en medlemsrekrytering som inte baserar sig på frivillighetens principer utan på att man föds in som medlem. Inom parentes sagt är en del av försvararna till den typen av kollektivanslutning motståndare till en annan, också odemokratisk kollektivanslutning, men det är förstås en annan historia, som H.C. Andersen brukade säga i sina sagor. Vi har den andra principiella uppfattningen — och den har många med oss — nämligen att statskyrkosystemet måste avskaffas därför att det är en odemokratisk kvarleva från gångna tider; det rimmar dåligt med religionsfrihetens principer. Kyrkan skall vara fri från staten på samma sätt som andra religiösa samfund och bör därför också konkurrera om själarna på lika villkor. Ja, det där är oförenliga ståndpunkter, och då måste man göra som i andra sammanhang där viktiga principfrågor ställs mot varandra. Man får ta politisk strid, och den striden skulle man kunna ta här och nu om inte regeringspartiet gripits av ett så svårbegripligt vankelmod. Men rimligtvis bör det finnas en majoritet i riksdagen om man följer principer och uttalade målsättningar. ”Politik är att vilja” har vår statsminister sagt i ett inspirerat ögonblick. Enligt herr Sjöholm har han också sagt att ”politik är att handla”. Att vilja och handla bör alltså enligt vår statsminister gå hand i hand. De socialdemokratiska ledamöterna och andra som vill kyrkans skiljande från staten bör alltså handla genom att stödja reservationen I som hemställer om förslag i detta syfte till 1975/76 års riksmöte. Jag skall ägna någon minut åt motionen 415 som vi yrkar bifall till i vår reservation. Den är nämligen förnuftig och rimmar med de uppfattningar som vi tidigare fört fram i dessa frågor. Den tar upp de problem som handlar om att kunna tillfredsställa behovet av icke-kyrklig begravning. Den har, som det så riktigt sägs i utskottets yttrande, genomförts i en rad kommuner, men det är lika klart att lokaler och borgerliga officianter inte står till buds i majoriteten av vårt lands kommuner. Det är skada och det strider också mot religionsfrihetens principer. Jag brukar själv fungera som officiant vid sådana här tillfällen i min egen stad, utsedd av de kommunala myndigheterna, men jag vet att detta är ett stort bekymmer på många håll. Jag blir ofta uppringd av bekymrade och villrådiga människor i andra kommuner som inte vet sig någon råd för att tillfredsställa en anhörigs sista vilja på den punkten. På den religiösa sidan har man däremot en väl utvecklad service. Det ordnas lätt med hela den kyrkliga apparaten. Samma service erbjuds inte dem som vill ha en icke-kyrklig begravning, och då betyder det att man i många fall kränker den avlidnes sista vilja genom att välja den enklaste utvägen. Så får det naturligtvis inte vara. Har man i livstiden velat slippa ifrån både präster och hela den kyrkliga attiraljen, bör man få slippa det även i döden. Jag finner ingenting som hindrar att riksdagen redan nu tar ett beslut som begär en snabb utredning och förslag om hur detta behov skall tillfredsställas och att rätt till icke-kyrklig begravning garanteras var och en som så önskar.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

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan har som huvudargument att det finns utredningar på gång och att det av tidsskäl är omöjligt att bifalla det förslag som vpk har i sin reservation. Men det finns ju redan ett mycket bra basmaterial i det betänkande som kom ut för ett par år sedan och som väl bör kunna användas i sammanhanget. Nej, det handlar nog här om den obotfärdiges förhinder. Herr Johansson ägnar betydande möda åt att förklara varför man använder sig av snigelns takt i det fortsatta arbetet — om man över huvud taget kan tala om någon takt alls. Det talas om en rad samtal och överläggningar, men målet är oklart. Är det kyrkans skiljande från staten som är målet, och hur skall det ske? Utskottet kommenterar dessa samtal på följande sätt: ”Skulle dessa leda till positivt resultat torde det kunna förutsättas att fortsatta överläggningar kommer att äga rum även i andra sammanhang, t.ex. under medverkan av de politiska partierna.” Hur länge tänker man hålla på med dessa överläggningar, om de inte leder till positiva resultat? Är man då från socialdemokratiskt håll mogen att använda sig av riksdagsbeslut för att komma fram till målet kyrkans skiljande från staten? Jag tycker mig spåra en principlöshet i hela resonemanget från utskottets talesman och f. ö. också i utskottets skrivning, en principlöshet som jag betraktar som oroväckande för den fortsatta handläggningen av detta ärende. Jag måste fråga mig om man nu förbereder något slags kompromiss som innebär att kyrkan formellt skiljs från staten, men reellt kommer att ha kvar större delen av sina privilegier och sin ställning som statligt ämbetsverk på en rad områden. Jag tycker att både utskottets grumliga skrivning och den fortsatta debatten ger anledning att ställa bl.a. de frågorna.
Herr talman! Utskottets ordförande påstår att centern i sin reservation underkänner kyrkomötets ställningstagande till de arbetande expertgrupperna. Var i reservationen står detta? Jag vill understryka vad jag sade tidigare under debatten, nämligen att det är bra att de har kommit till, men det är också angeläget att partiernas medverkan kommer in så snart som möjligt. Jag tror att detta från alla synpunkter är nödvändigt, om man skall kunna lösa dessa problem i bred enighet och i en lugn och avspänd atmosfär. Herr Johansson i Trollhättan säger att mitt resonemang tyder på att — Nr 24 jag vill jämställa de olika trossamfunden utanför svenska kyrkan med Onsdagen den svenska kyrkan i allmänrättsligt avseende. Var skriver vi detta och i 19 november 1975 vilket sammanhang har jag påstått detta? Jag har sagt att vi vill ha möjligheter till en reformering av svenska kyrkans inre verksamhet och or = Förhållandet ganisation. Vi vill självfallet också i detta sammanhang se till att garantier — mellan stat och behålls för att kyrkan skall kunna verka också i fortsättningen som en — kyrka m.m. öppen folkkyrka. Vi har sagt — det har jag understrukit i dag — att det är angeläget att trossamfunden i övrigt får ökade resurser för att också de skall kunna bedriva sin verksamhet på jämställd bas och kunna verka på det sätt som de själva önskar. De skall självklart behålla sin folkrörelsekaraktär.
Herr talman! Jag vill gärna bidra till att kalmera andan i denna debatt. Min avsikt var inte motsatsen. Herr Johansson i Trollhättan vet att vi långt fram i debatten var överens om förhållandet stat-kyrka. Herr Johansson är förvånad över att jag kan rekommendera centerreservationer. Men herr Johansson är en slipad politiker och går förbi det jag anförde, nämligen detta förunderliga — nu får även herr Boo ursäkta — att ett parti ställer ett yrkande på ett enda ord. Jag vill minnas att man vill ha ”tillfredsställande” utbytt mot ”positivt”. Det var detta reservationsyrkandet gällde. Sedan, herr Johansson, uppenbarade sig en reservation som kunde vara klippt ur moderaternas kyrkopolitiska program. Är det då så förvånande att jag rekommenderade mina partikamrater att rösta på den? Om herr Johansson aldrig har varit med om sådant förut, har jag bidragit till att berika herr Johanssons politiska erfarenhet. Det är väl ändå en vinning. Jag tycker att jag handlade klokt. Varför reagerade inte ordföranden själv vid bordet inför denna underliga manöver från centerns sida? Det kan förvåna mig i lika hög grad. När det gäller kyrkomötet refererar herr Johansson till professor Andrén, prosten Johansson och min vän David Svenungsson i Klara kyrka. Jag kan referera till samtal med professorerna C-E. Normann, Sven Källerström och Gerhard Hafström. Men jag tycker sådant är rätt meningslöst. Man frågar sig vad är sanning? Är det rätt att köra över kyrkolagen utan ett ord. Skall man stillatigande åse att kyrkomötet kör över sin egen lag? Herr Johansson refererar till övergångsbestämmelse nr 7.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 Lagen är skriven i viform. Det vore väldigt svårt att täcka in något annat än 95 konungen personligen i det sammanhanget. Då menar jag att om konungen är rikets statschef, så har han ju fortfarande vissa symboliska och representativa uppgifter. Nog skulle konungen kunna ha motsvarande uppgifter i det kyrkliga sammanhanget. Är det så svårt att tänka sig?

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan återkommer till min rekommendation. Jag vill inte upprepa vad jag sade tidigare om hur reservationen kom till. Herr Johansson nämnde heller inte varför han som är förklaringen att finna. Onsdagen den Vad beträffar kyrkomötet har jag från en av dess ledamöter fått upp 19 november 1975 giften att kyrkomötet inte hade att ta några konstitutionella initiativ och därför engagerade man sig heller inte i den här frågan. Förhållandet Vad sedan gäller grundlagarna och kyrkolagen så är det klart att ingen = mellan stat och lag kör över någon annan, men skall kyrkolagen hävas så skulle det — kyrka m.m. ha skrivits något om det i regeringsformen, och det har inte skett. Herr Johansson kan väl hålla med mig så långt att läget inte är kristallklart. Det är det uppenbarligen icke. Ett klarläggande vore av värde, och det trodde jag att man kunde få i den här församlingen.
Herr talman! Jag vill än en gång erinra herr Johansson i Trollhättan om att i reservationen står det att de olika partiernas medverkan bör komma in så snart som möjligt. Det ansluter helt till de redovisningar jag tidigare lämnat. Det är värdefullt att expertgruppen arbetar, men det är önskvärt att de olika politiska partierna kommer in så snart som möjligt i överläggningarna. När den stunden är inne kan vi självklart diskutera. Herr Johansson i Trollhättan säger att det står i reservationen att trossamfunden skall ha samma arbetsbetingelser som svenska kyrkan. Jag vill dock klart markera här — och det sade jag också i mitt anförande - att detta gäller självklart de ekonomiska resurserna för samfundens verksamhet. Centerpartiet har varit pådrivare när det har gällt att räkna upp bidragen till de olika trossamfunden. Jag har också en bestämd känsla av att trossamfunden i dag verkligen uppskattar att de har fått ökade resurser. Därutöver vill jag än en gång något kommentera herr Werners i Malmö redovisning från utskottsbehandlingen. Det är ändå så, herr Werner, att när vi i utskottet har en känsla av att vi kanske kan förenas, försöker vi att skriva ihop oss. Vi arbetar så långt vi kan med formuleringar i sådana skrivningar. Men vi kommer i vissa fall i en situation där vi inte kan enas om formuleringar. I det här fallet rörde det sig i två avseenden om formuleringar i utskottets motivering. Vi voterade om motiveringen. I den voteringen stödde herr Werner majoriteten, och detta var väl ingenting märkvärdigt. Om sedan herr Mårten Werner tycker att motiveringen i reservationen är bättre, vill jag än en gång säga att jag förmenar inte herr Werner eller någon annan att stödja reservationen i kammaren. Men det skulle vara oriktigt att inför kammaren påstå att det har varit någon typ av ohederlig uppläggning i utskottet och att ordföranden bort ingripa. Det är förvånande att herr Werner nu gör ett sådant påstående.

Herr talman! Ur liberal synpunkt är det helt självklart att avgörandet om man skall tillhöra ett politiskt parti eller ett religiöst samfund är någonting som varje individ har att själv fatta. Det är ett beslut som varje människa efter eget övervägande har att ta ansvar för. Därför kan vi inte acceptera någon form av kollektiv eller automatisk anslutning. Det har vi i ett fall här i landet till ett politiskt parti och vi har det också vad gäller svenska kyrkan. Dessutom är det orimligt att ett samfund skall ha specialvillkor, inte få uppträda på samma villkor som andra religiösa samfund. Det är glädjande att de samrådsöverläggningar som kommunministern har initierat nu har kommit i gång, och jag hoppas att de skall kunna leda till resultat. Det är i hög grad önskvärt att man kan få en lösning i samförstånd eller åtminstone med mycket stor uppslutning. Jag har faktiskt inte så pessimistisk syn på de här samtalen som herr Lövenborg visade. Jag tror att de kan ge ett positivt resultat. Han ansåg tydligen att det inte fanns någon som helst chans. Jag tror faktiskt att möjligheten finns och att vi bör ge de olika grupperna en ärlig chans att arbeta. Det betyder inte att vi kan stå här i riksdagen om 10-15 år och fortfarande föra fram samma argument — att samtal pågår och Nr 24 att det skall vara skäl för att inte göra någonting. Så kan det inte få vara. | Herr talman! I ett uttalande, gjort vid 1974 års landsmöte, slog folk partiet fast: ”För folkpartiet står det klart att de nuvarande banden mellan — Förhållandet staten och Svenska kyrkan måste upplösas. Folkpartiet verkar för kyrkans — mellan stat och den enskildes rätt att själv avgöra medlemskap och ekonomiskt enga gemang i trossamfund. Svenska kyrkan bör garanteras goda möjligheter att också i fortsättningen verka som en öppen folkkyrka och att bedriva sitt arbete i hela landet.” Herr talman! Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var med stor förvåning jag läste konstitutionsutskottets betänkande nr 20, som vi nu debatterar. Betänkandet behandlar ett stort antal motioner som rör förhållandet kyrka-stat. Dessutom behandlas ett antal motioner som kan sägas röra kyrkans inre angelägenheter. Utskottet säger beträffande de förstnämnda motionerna att ”de frågor som direkt berör relationerna mellan samhälle och kyrka bör anstå i avvaktan på resultatet av de pågående överläggningarna och statsmakternas överväganden med anledning därav”. Beträffande den andra typen av motioner säger utskottet att det under tiden fram till det slutliga ställningstagandet i kyrka-stat-problematiken kan uppstå behov av olika reformer inom svenska kyrkan men att det bör ankomma på kyrkan själv genom kyrkomötet att ta initiativ till genomförandet av sådana reformer. Motionen 981, som jag själv tillsammans med några partikamrater väckt, kan emellertid inte räknas till något av dessa motionsområden. Den gäller en redan av kyrkomötet och riksdagen på sedvanligt sätt genomförd reform — lagen 1958 om kvinnas rätt till prästämbete. Yrkandet i motionen 981 är ”att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att åtgärder bör aktualiseras för att den s.k. samvetsklausulen inte allt framgent skall kunna hävdas utgöra grund för en diskriminerande behandling av kvinnan”. Detta kan knappast sägas utgöra en kyrkans inre angelägenhet. Som jag ser det kan utskottet inte heller skjuta frågan ifrån sig med hänvisning till att den hör ihop med det slutliga ställningstagandet till de framtida relationerna kyrka-stat. Men utskottet har valt att med tystnad gå förbi motionen. Inte ett ord nämns om den i utlåtandet. Det finns i och för sig en redogörelse för vad som har förevarit i den fråga det gäller, men utskottet har inte som sådant tagit ställning. Jag anser det mycket förvånande, för att inte säga uppseendeväckande.

Att man när lagen infördes 1958 tog stor hänsyn till det känsliga läget vid den tidpunkten är naturligt, men det är helt klart att man från statsmakternas sida inte var inställd på att allt framgent ta den hänsyn som var betingad av den speciella situation som då rådde. Tvärtom var man uppenbarligen inställd på att ge kvinna den fulla rätt till prästämbete som avsågs i 1958 års lag. Och sedan dess har ändå 17 år gått. För att klargöra vad frågan verkligen gäller vill jag — på samma sätt som skett i motionen — citera ett uttalande som dåvarande kyrkoministern, f. d. statsrådet Alva Myrdal, gjorde i en PM 1972 och som refererats av konstitutionsutskottet i dess betänkande nr 26 år 1972. Hon säger där: ”Det går en principiell, rentav kategorisk skiljelinje mellan den åsiktsfrihet som präster bör ha — liksom andra människor — när det gäller kvinnliga präster och det ämbetsansvar som vilar på innehavaren av en prästerlig tjänst. Den som åtar sig en sådan tjänst, det må vara som biskop eller annan präst, måste naturligtvis, liksom alla övriga innehavare av tjänst, vara beredd att fullgöra de uppgifter som följer med tjänsten. Det hör till en biskops ämbetsplikter — men också endast till hans, ej andras — att viga till präst, och detta, efter 1958 års lags tillkomst, utan könsdiskriminering.” Herr talman! Det är detta frågan gäller. Och att utskottet och riksdagen i den frågan inte ger uttryck för någon som helst åsikt finner jag uppseendeväckande. Som framgår av betänkandet togs denna fråga också upp på kyrkomötet med anledning av en motion med i stort sett samma yrkande som vårt. Motionen ledde inte till någon åtgärd från kyrkomötet, men att man tillmätte frågan stor vikt visade både kyrkolagsutskottets utlåtande och den långa debatten på kyrkomötet. I konstitutionsutskottet kan man väl inte vara omedveten om att också riksdag och regering har ett eget ansvar i frågan och att det är en fråga som många människor finner angelägen. Vi har i dag här i kammaren haft en lång debatt i frågan om vi behöver en lag mot könsdiskriminering eller inte för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Den diskussionen står i bjärt kontrast mot den fråga vi behandlar nu. I den här frågan tog riksdagen ställning redan 1958. Den borde alltså vara helt självklar och ändå har vi inte kommit längre. Statsmakterna kan enligt min mening inte frånhända sig sitt självklara ansvar för att — så länge vi har en statskyrka —- medverka till att allmänt vedertagna, grundläggande principer i vårt samhälle hävdas också på kyrkans område. Herr talman! I denna situation — när utskottet inte ens behandlat motionen — finner jag det ganska meningslöst att yrka bifall till motionen, även om jag helt naturligt tycker att detta vore riktigast. Det vore också intressant att få veta var riksdagen står i den här frågan. Jag avstår emellertid ändå från yrkande, men jag tycker att det med hänsyn till det allmänintresse som frågan har skulle vara av stort värde, om utskottets företrädare här ville redogöra för hur man ser på den sakfråga som motionen tar upp.

Herr talman! Då debatten redan dragit ganska långt ut på tiden skall jag inskränka mig till bara ett par kommentarer i anslutning till den diskussion som förts här. Det förvånar mig verkligen att herr Johansson i Trollhättan inte ens vill inse att konungens ställning i förhållande till kyrkan med nuvarande gällande lagar är oklar. Därom är, såvitt jag kan förstå, all kyrkorättslig expertis enig. Konungens förhållande till kyrkan rör icke bara expeditioner och liknande i kyrkliga frågor, till vilket konstitutionsutskottet emellertid inskränker sig. Förhållandet har också en religiöst motiverad sida, och det är den vi finner i kyrkolagen av år 1686, som i de stycken som här är tillämpliga fortfarande gäller, med den plats och den roll den ger konungen. Den nya regeringsformen gäller, men kyrkolagen gäller också. Det är således inte fråga om vem som tar över vem. Här har vi två lagar som i det stycke som vi nu diskuterar icke — sådant läget är nu —- är förenliga. Vad den motion egentligen tar upp som jag och Mårten Werner har väckt och i anslutning till vilken vi har avgivit en reservation är att vi vill ha fastställt hur konungens förhållande till kyrkan skall vara enligt den lagstiftning som skall gälla. Vi menar att konungens roll i förhållande till kyrkan icke har ändrats i väsentliga stycken, och vi har ansett att detta bör uttalas. Vill man inte göra det, får man häva endera lagen. I detta fall förutsätter jag att det är fråga om — för dem som inte vill vara med om ett sådant uttalande — att häva kyrkolagen. —- Detta är sakläget nu. Herr Boo sade att han givetvis inte kunde förmena någon att sluta upp omkring ett centeryrkande, och det är väl riktigt — om det nu bara hade varit ett yrkande. Det är det nämligen inte i egentlig mening. Det rör sig inte om någon hemställan här, utan det är en motivskrivning.

Jag vill understryka det, för rätt skall i alla fall vara rätt. Vid 1974 års riksdag väckte jag och några andra moderater en motion, nr 728, som gick ut på att en utredning rörande svenska kyrkans interna organisationsoch arbetsförhållanden skulle komma till stånd. I den pläderade vi för att statsmakterna — i det här fallet de politiska partierna, dvs. riksdagen — redan vid utredningsarbetets början skulle komma in i bilden. Vi menade alltså att i en sådan utredning bör representanter för de politiska partierna tillsammans med kyrkan lösa uppgiften i samverkan och samråd. Motionen vann icke riksdagens bifall. Endast moderaterna i KU reserverade sig för bifall till förslaget att statsmakterna skulle medverka i utredningsarbetet. Centern röstade för avslag på motionen utan att blinka. Men tiden gick, och när tiden går händer mycket. Till riksmötet 1975 väckte centerpartiet en partimotion nr 990 — den som vi alltså håller på med i dag - om svenska kyrkans framtida ställning. Det är en mycket ambitiös motion, det vill jag verkligen säga, som klargör partiets ställning i kyrka-stat-frågan; om det är inget ont att säga. Men anmärkningsvärt är, i ljuset av centerpartiets attityd 1974, att den här partimotionen avslutas med konstaterandet att parallellt med det inomkyrkliga reformarbetet kan det visa sig önskvärt att föra en dialog, som det heter, mellan svenska kyrkan och de politiska partierna. Skillnaden mellan en sådan dialog och moderatförslaget från 1974, avstyrkt av centern, är väl ändå ganska smal. Motionen väcktes den 25 januari 1975. Så gick tiden vidare och vidare. Nu är vi framme vid KU:s betänkande nr 20 rörande förhållandet mellan stat och kyrka.

Det går ju inte på stubben att få in dem, utan det tar tid innan man kan nominera ledamöter osv. Så rullar tiden vidare; den gör ju det. Vågar man nu hoppas att centerns kurs håller sig, till gagn för såväl kyrka som samhälle?

Herr talman! Bara ett par ord till herr Nordstrandh, som hoppas att centerns linje skall stå sig. Jag vill erinra om att i stat-kyrka-beredningen var det endast centerns representant och icke moderaternas, som stod
Herr talman! Det är riktigt, herr Boo, och jag skall inte krumbukta mig på den punkten. Men -— för att använda det uttryck som vi har — Förhållandet hört flera gånger här — partiet körde omedelbart över vederbörande. Han = mellan stat och företrädde i sitt ståndpunktstagande icke partiets. kyrka m.m.
Herr talman! Jag deltar i den här debatten som outsider i detta ords samtliga betydelser. Det har nu talats här så mycket om en lugn och avspänd atmosfär att man börjar bli riktigt orolig och spänd. Man frågar sig vad som menas med detta. Är det meningen att samtliga i den här kammaren -— eller samtliga partier — skall bli eniga om denna fråga? Det lär vi få vänta på länge. Åtminstone när det gäller centerpartiet och moderaterna är väl ingen ändring att hoppas på i principfrågan. Men i denna kammare finns det ju en majoritet för skiljande av kyrkan från staten — socialdemokrater, folkpartister och vpk. Dessa tre partier kunde ju i en lugn och avspänd atmosfär föra denna fråga i hamn. Herr talman! Det finns här en intressant frågeställning, om man vill spetsa till den: Vad händer om det blir ett regimskifte efter nästa val, vilket ju inte är osannolikt, och det blir en regering där m och c får ett inflytande? Då händer väl i det här ärendet platt ingenting. Den frågan bör man ställa till det socialdemokratiska partiet och dess kommunminister. Är det intet litet oroande? Finns det numera inget sting alls i det socialdemokratiska partiet? Är socialdemokraterna totalt ideologiskt urvattnade, färglösa, ja menlösa? Det förefaller tyvärr så, om man får döma efter handläggningen av den här frågan. Herr talman! Jag vänder mig med skärpa mot den tankegång som finns i den av moderaterna rekommenderade centerreservationen. Man vill där ha en kvarvarande beskattningsrätt, även om förhållandet mellan kyrka och stat skulle ändras. Det innebär alltså att man först skall fösa in människor i ett religiöst samfund utan att fråga dem om de vill, att man sedan skall beskatta dem och t.o.m. utmäta deras egendom för att de skall betala medlemsavgift till detta samfund där de aldrig har begärt sitt inträde. Är det verkligen demokrati och religionsfrihet i moch c-tappning då får man beklaga svenska folket. Jag vill gärna instämma i vad fröken Andersson sade om kvinnliga präster och biskopar. Det är ju fantastiskt i vår upplysta tid att biskopar, som dock förmenas ha en kristen livssyn, kan diskriminera människor på grund av deras kön.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 I det sammanhanget vill jag säga till herr Johansson i Trollhättan att man naturligtvis redan under detta riksmöte kan fatta ett principbeslut — att riksdagen vill bryta bandet mellan kyrka och stat. Så har jag förstått reservationen 1.

Herr talman! Bland de många motioner som behandlas i detta betänkande har fru Frändås och jag väckt en, 1975:415, i vilken hemställs att riksdagen beslutar att hos regeringen begära utredning och förslag om skyldighet för kommun att utse officianter till borgerliga begravningar. Det är en grundläggande tanke i vår demokrati att samhället måste respektera människors frihet att själva utforma sina personliga liv och själva bestämma de etiska normerna i olika sammanhang. För den som inte är fast förankrad i religionen kan det vara svårt att behöva anlita den kyrkliga kommunens service vid vigsel, jordfästning och medling. Samhället har respekterat människornas vilja så långt att kommunerna numera utser borgerliga vigselförrättare och medlare. I vår tid, då allt färre människor tar kyrkans tjänster i anspråk, kan det t.o.m. bli en samvetskonflikt att begära hjälp från den kyrkliga kommunen vid en nära anhörigs bortgång. De flesta personer känner inte till möjligheten att själva agera vid en jordfästning, och de anhöriga saknar dessutom vid ett sådant tillfälle initiativförmåga att utforma jordfästningen efter sin egen eller den avlidnes önskningar. Det blir därför många gånger rent slentrianmässigt som man vänder sig till kyrkan. Riksdagen har vid flera tidigare tillfällen behandlat frågan om borgerlig begravning. Man har då också markerat primärkommunernas ansvar. Men under det senaste årtiondet har endast ett fåtal kommuner fattat beslut innebärande dels att anvisningar lämnas på personer, lämpliga och villiga att officiera vid jordfästning enligt icke-kyrklig ritual, dels att bestämmelser för ekonomisk ersättning till officianterna antagits. Motivet till vår motion var att vi upplevde en viss otålighet inför att det ännu inte hänt någonting konkret i de allra flesta kommuner. Vår uppfattning är att för många människor skulle det kännas väsentligt och värdefullt om kommunerna svarade även för de här funktionerna. Jag vill understryka vikten av att denna fråga löses enligt motionens krav. Men samtidigt kan man konstatera att läget är annorlunda i dag än när motionen skrevs. Utskottets ordförande har här i dag redogjort för de överläggningar som pågår och också talat om de fyra arbetsgrupper som arbetar med olika delavsnitt inom kyrkans verksamhetsområde. En av arbetsgrupperna har fått uppgiften att handha frågan om begravningsväsendets framtida utformning, och det kan förutsättas att dess arbete skall vara slutfört så att resultatet kommer att ingå i det reformförslag som man, enligt vad utskottets ordförande i dag har informerat Herr talman! I detta läge, anser vi motionärer, är det inte befogat att Onsdagen den rycka loss bitar och skapa delreformer innan vi har ett samlat grepp 19 november 1975 på den stora reformen. Jag har därför i dag inte något annat yrkande

Herr talman! Är riksdagen rätt forum för debatt om och avgörande i kyrkliga frågor? Ju längre jag har lyssnat på debatten här i dag, desto mer tveksam har jag blivit om detta. Om debatten är lugn och avspänd eller ej är kanske inte det avgörande. Man kan t.ex. här höra en representant för kommunistpartiet tala om religionsfrihetens principer osv. Han är förmodligen fortfarande kyrkomedlem, fast han upplevt det förfärliga att en gång bli född in i kyrkan. Ursprungligen var ju det profana samhället lierat med det kyrkliga. Fundamentet var detsamma — det var kristendomen och Bibeln. I dag är i huvudsak samma personer medlemmar i kyrkan och staten, i det svenska riket. Men det är ju en väsentlig skillnad mellan vad kyrkan de facto är och staten är som stat. Kyrkan är fortfarande baserad helt på Bibeln och sina bekännelseskrifter, såvida den är kyrka. Jag tror inte att kyrkan vill påstå någonting annat, och kyrkan ensam är insatt i dessa frågor som djupast angår kyrkan. Därför tycker jag att dess ledning bör vara självständigt arbetande. Kyrkan bör ha en rådsförsamling som är ett kyrkomöte med avgörandet helt i sin makt och vars beslut inte sedan underställs regering och riksdag. Det talades här om statsmakternas självklara ansvar av någon talare. Det är klart att som det nu är ser det ut så. Men jag menar för min del att liksom olika områden av samhällslivet i övrigt hänskjuts till olika instanser, olika rådsförsamlingar, så ligger det ingen orimlighet i att en kyrka, som omfattas av huvudparten av rikets medborgare och t.o.m. bör ha kvar nuvarande beskattningsrätt, har sin egen självständiga ledning och sitt eget beslutande organ. Parallellt kan man ju se på trossamfunden och deras ställning här i landet. Deras medlem mar är också skattebetalare och hör till svenska staten, men när det gäller de religiösa frågorna har de sin egen styrelse och sina egna parlament. I samband med behandlingen av denna fråga har jag fått min motion 1002 besvarad — eller i varje fall har konstitutionsutskottet gjort ett försök att besvara den. Sedan jag väckte den motionen i januari har jag fått motta en rad skrivelser som jag inte beställt men som jag blivit glad för att få. Det har varit brev och fotostatkopior och t.o.m. en ganska tjock avhandling från 1872 skriven av Uno Robert Ferdinand Sundelin, som anses ha varit en mycket kunnig man på detta område. Han tar i sin avhandling upp problemet med statskyrkan och dess ledning. Men något resultat har det ändå inte blivit av alla de skrivelser jag fått motta när det gäller att klargöra kyrkans ställning och vem som är kyrkans främste person och de facto dess ledare. Därom råder fortfarande mycket 105 stor oklarhet. Åtminstone är det så vad mig själv anbelangar. Jag kan inte se annat än att man är mycket osäker om hur det egentligen här förhåller sig. Jag tycker också att debatten här i dag om vilka lagar som gäller har visat samma sak. I min motion har jag kastat en blick tillbaka på läget förr, t.ex. vid Uppsalamötet 1593. Av Sundelins avhandling har jag sett att Sundelin också säger ungefär detsamma som jag. Vidare har jag pekat på kyrkolagsårtalet 1686. I dag är läget annorlunda än då. Det säger jag också i motionen. Alldeles nyss stod utskottets ordförande här och citerade på latin ”a Deo rex, a rege lex”. Det gäller inte längre, och talaren hoppades att ingen heller skulle tro att det vore idealiskt. Men då har ju jag rätt i att vi har ett läge i dag som kräver förändringar av kyrkans ställning. Och eftersom kyrkan består av samma medlemmar som staten, så menar jag att kyrkan skall ha rätt att arbeta och verka, att ha sin personliga ledning och att avgöra sina egna interna frågor. Detta står också utskrivet, fullt riktigt enligt min mening, på s. 19 i utskottets betänkande, ty där står det att det bör ankomma på kyrkan själv att ta initiativ till genomförandet av reformer osv. Det bästa är att den själv helt sköter de affärer som gäller kyrkan. Vad beträffar svaret på min motion får jag alltså, om jag läser rätt, det beskedet att konungen inte längre har befattning med kyrkans styrelse. Jag har också hört samma sak sägas här. Konungen är en person vid sidan om, som har rättighet att vara medlem i kyrkan, men han är ändå inte kyrkans ledare eller chef. Men vem är då kyrkans främste medlem och chef? Ja, herr Sjöholm tyckte att det var likgiltigt, men jag tycker det är orimligt att inte någon företräder kyrkan. Liksom vi har en statschef här i landet bör kyrkan också ha en ledare. Regeringen in corpore, statsministern själv eller ett utsett statsråd behöver inte ens vara medlem i svenska kyrkan. Jag kan där citera ur en skrivelse som jag har fått. Där står: ”Frågan är om man inte kunde hävda att statskyrkoförhållandet upphörde den 1 jan. 1975, då icke längre Konungen som person och Konungen som rikets styresman är samma sak. Om den regering som nu i princip övertagit de styrande funktionerna finns ingenting stadgat att den in corpore eller till några delar måste tillhöra Svenska kyrkan. Detta gällde om konungen, varför det förr fanns ett principiellt band som nu är borttaget.” Det här citerade skulle alltså stödja uppfattningen att konungen inte är kyrkans ledare. Det kan alltså hända att en person som inte ens är medlem av kyrkan befinnes vara kyrkans högste chef. Jag menar inte att så är förhållandet i dag, men det kan bli så mycket snart. Och jag tycker inte det är likgiltigt vem som undertecknar nya bibelöversättningar. Bibeln talar för sig själv, det har herr Johansson i Trollhättan rätt i. Vi har tidigare talat om Gustav Vasas bibel, om Kristinas bibel, om Karl XII:s bibel och om Gustaf V:s bibel utan att därmed säga att det är dessa som har givit makt åt bibelöversättningen, och vi hade kunnat fortsätta i samma stil. Likadant när det gäller psalmbok eller böndags Nr 24 KYTKAID 19 november 1975 Herr talman! Jag har överskridit den tid jag hade antecknat mig för, = men det har också mina föregångare i talarstolen gjort. Förhållandet Slutligen vågar jag säga att jag ställer mig mycket frågande till de mellan stat och pågående överläggningarna i en särskild arbetsgrupp från kyrkans sida, — kyrka m.m. på biskopsmötets anmodan tillsatt av ärkebiskopen. Jag har för mig att biskopsmötet har mycket grumliga relationer till svenska grundlagar och andra lagar. Det tillkom därför att det var nödvändigt och praktiskt att biskoparna träffades. Men det är, menar jag, tveksamt om det är representativt för kyrkan, och det är därför också tveksamt om överläggningarna skall ske på den nivån. Jag tycker att det är riktigt att det sker överläggningar — men skulle inte kyrkomötet självt ha varit med och överlagt eller utsett utredningen? Det är frågor som man kan ställa sig. Jag har för min del inte fått större respekt för kyrkomötet efter det som hölls i år — det måste jag säga. I den delen tycker jag att Mårten Werner i Malmö med all rätt är undrande inför det beslut som fattades i denna fråga.